Herr talman! Socialutskottets betänkande nr 1 behandlar bl.a. frågan om kortare arbetstid. Jag kan inledningsvis säga att jag med det här anförandet skall medverka till att vi något kan förkorta den här dagens arbetstid; jag skall inte använda de minuter jag anmält. Sedan vi förra året diskuterade arbetstidsfrågorna här i kammaren har det förts en livlig debatt i olika sammanhang. Inte minst är det kvinnoorganisationerna som varit mycket hårt engagerade i denna debatt. Det är naturligtvis fråga om prioriteringar mellan olika aktuella behov. På vilket sätt skall vi ta ut den framtida förväntade standardökningen? Ja, det är frågeställningar som det av debatten att döma i viss mån råder delade meningar om. Såvitt jag kunnat finna av den debatt som har förts detta år dels i radio, dels genom de många uttalanden som gjorts bl.a. av kvinnoorganisationerna har en sänkning av den dagliga arbetstiden getts en klar prioritet. Och det tycker jag är betydelsefullt, inte minst utifrån småbarnsfamiljernas situation. För dessa är en förkortad arbetstid per dag av utomordentligt stort värde, inte minst ur barnens synpunkt, då en förkortad arbetsdag för föräldrarna ger ökade möjligheter till samvaro och familjeliv. Värdet av den ökade kontakt mellan föräldrar och barn som en förkortad arbetsdag kan ge anser jag bör få en mera framskjuten plats i diskussionen om en kortare arbetsdag. Men även när det gäller förslitningen av människor, det allt hårdare arbetstempo som vi i dag har inom skilda områden, tror jag att en förkortad arbetsdag betyder oerhört mycket. I reservationen 5 till utskottets betänkande begär reservanterna, det är centeroch folkpartiledamöterna i utskottet, att riksdagen skall uttala sin anslutning till målsättningen om förkortad arbetsdag. Vi säger där: ”Mot bakgrund av det anförda” — alltså vad utskottet sagt — ”anser utskottet i likhet med motionärerna att målsättningen för den framtida arbetstidsförkortningen bör vara en minskning av den dagliga arbetstiden till sex timmar. LO, TCO och SACO har anslutit sig till denna målsättning.

Jag är inte lika övertygad som utskottsmajoriteten om att så är fallet. Men jag tycker att även riksdagen borde kunna avge en viljeyttring i frågan, och det är därför vi har angett våra synpunkter i reservationen.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

Nr 44 Herr talman! Uppslutningen bakom tanken på sex tira arbetsdag Fredagen den är växande. För ett år sedan avstyrkte socialutskottets majoritet folk 21 mars 1975 partiets motion att riksdagen skulle uttala sig för det målet för arbets= LL tidsförkortningen. Vårt yrkande röstades ned med 282 röster mot 31 och = Semesteroch vissa 8 ledamöter avstod. Vi kanske inte vinner i år heller, men jag tror att — andraarbetstidsfråyrkandet kommer att samla fler röster. gor Och även om majoriteten avstyrker så är man betydligt mer positiv än förra året. Det kan möjligen bero på att under det år som gått också regeringen har anslutit sig till målet sex timmars arbetsdag. Utskottet säger många bra saker om sex timmars arbetsdag men vill ändå inte bifalla motionens krav att riksdagen skall uttala sig för det målet. Därför har vi reserverat oss, och jag är glad att vi denna gång också har fått centern med på reservationen. Varför är det så viktigt med en kortare arbetsdag? Det finns flera skäl. Framför allt skulle den ge mer tid till familjeliv. Vi vill göra det möjligt för alla föräldrar att förena heltidsarbete med en rimlig samvaro med sina barn. Arbetstiderna har förkortats, men restiderna gör, både i stora tätorter och på landsbygden, att man måste vara borta från hemmet upp till tio timmar, kanske mer. Det är för lång tid för små barn att vara på daghem. Visst finns det möjlighet till deltidsarbete, och väl är det. De som klankar på deltidsarbetet tänker inte på att det hittills har varit enda möjligheten för många kvinnor att över huvud taget förvärvsarbeta. Men det är inte någon lycklig lösning att alla småbarnsföräldrar tvingas ta deltidsarbete för att få vara med sina barn. Det innebär en stor risk för att kvinnan fortfarande kommer att få ta ett större ansvar i hemmet. Samtidigt betyder det att småbarnsföräldrar — och då i första hand kvinnor —-även i framtiden kommer att betraktas som en andra klassens arbetskraft av arbetsgivarna. Det försvårar jämlikheten. En förkortning av den dagliga arbetstiden är önskvärd också av andra skäl. Det skulle ge tid för fler att delta i samhällsarbetet, det skulle ge möjlighet till studier vid sidan av arbetet. Det skulle minska förslitning och utslagning och sannolikt också risken för arbetsolyckor. Visst måste man hålla med om att det kostar att genomföra sex timmars arbetsdag. Men vi skulle också spara pengar med ett mänskligare arbetsliv just genom minskade skador, mindre behov av korttidsfrånvaro, möjlighet till en längre insats i arbetslivet — sett över hela individens tillvaro. Därför kan man inte rent mekaniskt säga att en förkortning av arbetsdagen till sex timmar motsvarar så och så många procents reallönehöjning. Vi kan dock konstatera att arbetstiden har förkortats med 45 minuter per vecka i genomsnitt varje år under den senaste 17-årsperioden, och utrymme för en fortsatt arbetstidsförkortning bör finnas genom tillväxten i den svenska ekonomin. Målet sex timmars arbetsdag ställer naturligtvis också vissa krav på politiken. Vi kan inte samtidigt prioritera allt. En veckas längre semester 155 motsvarar bara tio minuter om dagen, brukar det sägas. Ja, så kan vi resonera varje år — men då blir det ingen förkortning av arbetsdagen. Varken i år eller förra året har vi tagit ut någon del av standardhöjningen i förkortad arbetstid för alla. Det är inte lätt att få utrymme för arbetstidsförkortningar när vi har ett skattesystem som tvingar fram mycket stora krav på höjning av kontantlönerna — bara för att de stora löntagargrupperna skall få behålla sin verkliga köpkraft. Utskottet betonar organisationernas roll för att avgöra takten i arbetstidsförkortningen och väga den emot andra krav. Det är riktigt. Men jag vill erinra om att det finns också andra som måste tas hänsyn till och som har rätt att begära att riksdagen bevakar deras intressen. Det är t.ex. de många kvinnor som inte kan ta ett arbete i dag därför att arbetsdagen är för lång, för att barntillsyn saknas eller för att deltidsarbete —- eller jobb över huvud taget — inte finns på deras ort. De har ett större intresse av sex timmars arbetsdag än av den femte semestervecka som de stora grupperna heltidsarbetande män gärna vill ha. Den femte semesterveckar skulle för många av de kvinnorna bara bli en vanlig arbetsvecka med att ge service åt man och barn — eventuellt en extra jobbig vecka i stugan eller på campingplatsen, utan tillgång till de normala hjälpmedlen för hushållsarbetet. De har av naturliga skäl inte haft någon möjlighet att göra sin röst hörd i de rådslag och diskussioner som de manligt dominerade fackliga organisationerna har haft. Därför vore det bra om riksdagen ville göra ett uttalande om målet sex timmars arbetsdag. I ett sådant uttalande ligger inget tvång på organisationerna. Men där ligger ett löfte att riksdagen följer utvecklingen och är beredd att vidta åtgärder om den skulle gå i en riktning som framstår som mindre önskvärd från hela samhällets synpunkt. Det är ett viktigt uttalande som utskottet gör — enhälligt — i sitt yttrande över motionen nr 482 av herr Hörberg. Motionärens önskemål om utredning för förberedande av en lagstiftning om arbetstidsförkortning och för prövning av möjligheten att bereda småbarnsföräldrar särskilda förmåner när det gäller en sänkning av den dagliga arbetstiden är således i allt väsentligt redan tillgodosett, förklarar utskottet. Det säger något betydelsefullt om vad vi har rätt att vänta av delegationen för arbetstidsfrågor och av familjestödsutredningen. Riksdagen bör genom de här uttalandena ha en handlingsberedskap för lagstiftningsåtgärder. Det är inte något unikt att man lagstiftar om arbetstid. Med tanke på att det trots allt kommer att ta en avsevärd tid att nå målet sex timmars arbetsdag är det mycket väsentligt att ett underlag för beslut om snabbare genomförande för småbarnsföräldrarna kommer fram genom familjestödsutredningen. Jag började med att nämna att sex timmars arbetsdag som mål får en växande anslutning — det är naturligt att stödja för både liberaler och socialister. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet var tidigt ute med denna programpunkt och har under det senaste året haft en glädjande framgång inom sitt parti med sin opinionsbildning, som jag gärna vill ge Lisa Mattson och hennes förbundskamrater en komplimang för. Nr 44 I ett annat avseende är skillnaderna däremot betydande mellan ett Fredagen den liberalt och ett socialistiskt synsätt. Det gäller behovet av valfrihet. Vi 21 mars 1975 menar inte att sex timmars arbetsdag löser alla problem. Tvärtom, män niskor är olika. Det kommer även i framtiden att finnas behov av va — Semesteroch vissa riationer i förhållande till den normala arbetstiden, även om den förkortas. — andra arbetstidsfrå Och för varje människa kommer det under olika perioder att vara naturligt — gor att önska sig en arbetstid av skiftande längd. Därför fortsätter vi att arbeta för ökade möjligheter till deltidsarbete och för att deltidsarbetet skall utvecklas så att det inte bara blir lågavlönade rutinjobb, som till största delen kommer att innehas av kvinnor. Självfallet skall all diskriminering av deltidsarbetet när det gäller sociala förmåner tas bort. Bristen på sociala förmåner har alltför länge varit en ursäkt för att inte arbeta för fler deltidstjänster. Den socialistiska inställningen till arbetstiderna uttrycktes mycket klart av det socialdemokratiska kvinnoförbundet, när man sade att det skulle vara sex timmars arbetsdag för alla, att barnen skulle vara på daghem —- och att man därmed hade gjort upp med begreppet valfrihet, som man ansåg var en liberal villfarelse.

Vi förutser att det kommer att finnas människor som vill arbeta 20 timmar i veckan eller kanske kortare tid på grund av sin personliga livssituation. Det är viktigt att den valmöjligheten finns kvar. Flexibel arbetstid är en annan möjlighet att anpassa arbetslivet efter individen. Alltför mycket har individerna tvingats anpassa sina liv efter produktionsapparatens krav. Det är glädjande att vi på den punkten kan konstatera ökad framgång för det liberala synsättet. Den tanke som framfördes av en del ledande socialdemokrater att flexibel arbetstid står i motsats till jämlikheten, därför att alla inte kan få flexibel arbetstid, tycks nu glädjande nog vara övergiven. Vi återkommer också i detta sammanhang med önskemålet om längre sammanhängande ledighet. Man borde kanske tala om ”flexliv” lika mycket som om flextid. Jag tror att det är Gösta Rehn som har myntat det uttrycket. Förslaget om möjlighet till längre sammanhängande ledighet har framförts här i riksdagen sedan 1966. Initiativet togs av Cecilia Nettelbrandt, men det har gått ganska trögt att få gehör på den socialistiska sidan för denna liberala tanke. Jag gör undantag för Gösta Rehn och möjligen också för justitieminister Geijer, som i varje fall innan han kom in i regeringen uttalade sig positivt för 157 tanken att man skulle kunna samla ihop till en längre sammanhängande ledighet, och på det sättet öka den individuella valfriheten. En viss framgång har vi kunnat notera för vårt synsätt. Vi får nu en rörligare pensionsålder. Den kunde också enligt vår uppfattning utformas på det sättet att man fick ta ut en längre ledighet tidigare under livet, och i stället gå kvar längre i arbetet i samband med pensioneringen. Vi har också fått möjlighet till ledighet för studier. Men vi tycker att det är dags att i det här sammanhanget börja se livstiden som en helhet. Genom en sådan helhetssyn kunde individen ges möjlighet att anpassa arbetstid, studier och andra aktiviteter efter sina egna och sin familjs önskemål. Det är detta som vi vill att semesterutredningen skall tänka över. Vi beklagar att vi inte fått gehör för denna synpunkt men tror, att precis som när det gäller den rörliga pensionsåldern och den flexibla arbetstiden kommer den liberala synen att ha en allt starkare genomslagskraft hos människorna och därmed också i riksdagen. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3 och 5.

Herr talman! Sex timmars arbetsdag med 30 timmars arbetsvecka är för arbetarklassen ett lika viktigt krav som det som låg bakom kampen vid seklets början för åttatimmarsdagen. Skillnaden i dag är att fackföreningsrörelsens ledning inte återfinns i främsta ledet utan att det i stället är medlemmarna i fackföreningsrörelsen och de aktiva inom kvinnokampen som går i spetsen för kravet. Det finns ett starkt gehör för tanken på en kortare arbetstid. Kraven växer sig också allt starkare inom fackföreningsrörelsen för en förkortning av arbetsdagen. Skiftarbetarna kräver ännu mer långtgående arbetstidsförkortning. Den långa arbetsdagen lägger också uppenbara hinder i vägen för likställdhet mellan man och kvinna, och därför är kravet på sex timmars arbetsdag i stor utsträckning förknippat med kvinnokampen. Alla som i dag kämpar för en kortare arbetstid har som målsättning att snarast genomföra en arbetstidsförkortning, som innebär sex timmars arbetsdag med 30 timmars arbetsvecka. Inom arbetslivet ställs krav på att man omgående skall ta ett första steg på vägen till sextimmarsdagen genom en förkortning av arbetstiden till sju timmar om dagen. Denna kamp står inte i någon som helst motsättning till kvinnokampens krav på sex timmars arbetsdag. Med båda framgångslinjerna vill man uppnå samma mål med det snaraste. Arbetstidsförkortningen är angelägen av flera skäl. Genomförandet av sextimmarsdagen kan verksamt bidra till en utjämning av skillnaden mellan man och kvinna i arbetslivet och samhället i övrigt. Men det räcker inte. Starka krav måste ställas på barntillsyn och övrig samhällsservice. Först då kan steget mot jämställdhet man-kvinna få ett resultat. Exempel från dagens verklighet säger oss att sextimmarsdagen är nödvändig framför allt utifrån att kvinnan i många fall tvingas göra avkall på sin självklara rätt till Nr 44 lika ställning i Produktionen, odd 4 Å Fredagen den att många kvinnor ser det som omöjligt att på ett tillfredsställande 21 mars 1975 sätt kombinera föräldrarollen med ett heltidsarbete och att förhållandet i arbetslivet är så påfrestande att män och kvinnor = Semesteroch vissa är helt slutkörda efter arbetsdagens slut. andraarbetstidsfrå Ett tungt skäl för en arbetstidsförkortning är också att lönarbetarna — gor skall få sin beskärda del av produktionsresultatet. Det kan inte vara fråga bara om ekonomiska ersättningar utan det gäller även sådant som bättre arbetsförhållanden. I arbetarrörelsens barndom odlades ju föreställningen att med teknikens framsteg skulle arbetarklassen få både bättre arbetsförhållanden och ekonomiska förbättringar. Maskinerna skulle göra arbetet. Jobbet skulle bli lindrigare. Har det blivit så? Svaret måste bli nej. Arbetstakten har ökat med effektiva tidsstudier, rationaliseringar och arbetsorganisationer. Lägger man därtill ett ökat skiftarbete, så kan man lugnt påstå att Sveriges arbetare har en betryggande ledning i världen när det gäller arbetsintensitet. Standardökningarna sker till priset av ökade fysiska och psykiska prestationer. Jobben är enformiga. Snart finns bara den ekonomiska arbetsmotivationen kvar. Resultatet av detta har blivit en våg av utslagningar och utsorteringar från arbetsplatserna. Många lönarbetare stoppar inte för att i en hög arbetstakt under åtta timmar om dagen utföra krävande arbetsuppgifter. Endast de fysiskt och psykiskt starka blir kvar i arbetslivet. De andra hänvisas till arbetsmarknadens B och C-lag. Naturligtvis kan enbart en arbetstidsförkortning inte lösa de här problemen. En arbetstidsförkortning måste kombineras med krav på att arbetsintensiteten inte skall öka. Godkänner man att den får öka, förfelar man hela syftet med en arbetstidsförkortning. Erfarenheterna från tidigare arbetstidsförkortningar är skrämmande. De bakomvarande bevekelsegrunderna för arbetstidsförkortningen har varit att man skall öka produktiviteten — den skall alltså inte minska. Det har betytt att varje arbetare har fått göra mer på en kortare arbetstid. Denna företelse har upplevts som mycket negativ. Därför är ett av de viktigaste kraven vid en arbetstidsförkortning att det anställs fler i arbetslivet för att fullgöra tidigare arbetsuppgifter. I t.ex. vårdyrkena är det en tvingande nödvändighet; där kan man inte ta till rationaliseringsargumentet. Skall biträdena, sjuksköterskorna och andra springa fortare och bli mer opersonliga än tidigare? Nej, så kan det inte få bli. I stället måste det anställas fler inom industrin, i vårdyrkena, på kontoren och på andra arbetsställen. Vi som skolades inom fackföreningsrörelsen i början av 1960-talet fick lära oss att vi skulle ställa oss välvilliga till rationaliseringar, detta därför att det skulle bli en stor arbetskraftsbrist. Men inte anade vi att arbetskraftsbristen inom industrin skulle bero på omänskliga arbetsförhållanden och arbetsmiljöer och att en mycket stor del av arbetarna — inte minst kvinnor — skulle ställas utanför, bl.a. genom att vara arbetslösa. Svå 159 righeten att rekrytera arbetare till vissa industrier beror på industriernas omänskliga förhållanden och inte på att det saknas arbetskraft. En arbetstidsförkortning till sex timmar om dagen, förenad med att fler anställs och att arbetsintensiteten inte ökar, skulle öppna arbetsmarknaden för dem som i dag är utestängda av olika skäl. Arbetsförhållandena skulle bli bättre för det stora flertalet. Lönarbetarna skulle på ett bättre sätt kunna utnyttja sin fritid, ge innehåll i sin tillvaro och upphäva en del av sin intellektuella och kulturella fattigdom. Detta gäller kanske i ännu högre grad de lönarbetare som tvingas arbeta i skift eller har ett oregelbundet arbete. För dessa grupper gäller det inte i första hand en förkortning av arbetsdagen utan en förkortning av veckoarbetstiden — och den måste påbörjas omedelbart. En arbetstidsförkortning genomförs just nu avtalsvägen för de flesta skiftarbetare. Men den bör omedelbart följas av en fortsättning där man siktar till 30 timmar, och det resultatet bör uppnås med det snaraste. Krav har redan höjts på detta, framför allt från skiftarbetsgrupper som arbetar i kontinuerlig drift. Skiftarbetarnas sociala problem är väl kända. På grund därav och på grund av de ökade påfrestningar som det innebär att arbeta på oregelbundna tider i ackordstempo måste vi få kortare arbetstid för dessa grupper. I den nuvarande arbetstidslagstiftningen har man tagit bort de s.k. skyddsintressena; man har i realiteten gjort dem till en avtalsfråga. Man har inte i lagen velat värna om skiftarbetarnas, underjordsarbetarnas eller liknande arbetargruppers berättigade krav på kortare arbetstid. Det hänvisas till en köpslagan mellan arbetsmarknadens parter, där arbetsköparna har ett stort övertag i kraft av sitt ägande till produktionsmedlen. Skall arbetstidsförkortningen få en reell innebörd — vilket till sist avgörs av arbetarnas egen styrka — är det naturligtvis ett stöd och ett verksamt bidrag om man kan få inskrivet i lagstiftningen att det skall vara kortare arbetstid. Då kan man få arbetsplatserna något humanare. Utskottets majoritet har med anledning av kraven på kortare arbetstid och längre semester hänvisat till att det gäller avvägningsoch prioriteringsfrågor. Det finns inte — enligt vad som sägs efter den nyligen beslutade pensionsreformen — samhällsekonomiskt utrymme. Frågan måste ställas: När får vi detta utrymme? Skall arbetsintensiteten tillåtas öka än mer, skall allt fler slås ut ur arbetslivet och skall kvinnorna även i fortsättningen ställas på undantag innan vi får en arbetstidsförkortning och en längre semester? Det vore intressant att få svar på den frågan. Skall man se till vad som i dag kallas utrymme, får man befara att arbetstid, semester och andra arbetarvänliga reformer kommer att genomföras i snigelfart. De vinster som man skulle göra med en snar nedtrappning av arbetstiden skulle ju också gå förlorade. Avvägningen ligger tydligen däri att kapitalintressena inte får rubbas. Därmed får arbetarintressena stå över; de får komma i andra hand. Denna inställning spårar man även i arbetstidslagens utformning när det gäller övertid. De ändringar som gjordes 1970 i arbetstidslagen innebar att övertid blev något normalt. Företagen planerar med övertid. Vid mins = Nr 44 ta störning av den s.k. normala produktionen skall övertid tillgripas. Fredagen den Termen ”allmän övertid” öppnar även möjligheter för arbetsköparna att 21 mars 1975 utnyttja arbetskraften extra. öv RAR I lågkonjunkturer hotas arbetarna av permitteringar och avsked. I hög — Semesteroch vissa konjunkturer medger lagen att arbetarna i praktiken kan få en timme = andra arbetstidsfrålängre dagarbetstid. Den kapitalistiska ekonomin går i vågor, och ar = gor betstidslagen är anpassad till att ge utrymme för dessa svängningar. När det passar kapitalet skall arbetarna få arbeta, och det med besked. Ett exempel råkade jag på för några veckor sedan i en av våra större tätorter i Dalarna. Det gällde ett av de största företagen här i landet. Order strömmade in. Nu måste det jobbas. Företaget krävde övertid med tio timmar i tio veckor. Facket gick in och lyckades få nio timmar i tio veckor. Resultatet visar vilka orimliga konsekvenser som arbetstidslagens övertidsparagrafer medger. De är inte ett stöd för arbetarna utan är anpassade till kapitalets önskemål att bolla med arbetskraften utifrån de önskemål och behov som företagen har. Nu kanske någon erinrar om att det i en del avtal finns mer restriktiva bestämmelser. Men det gäller ytterst få avtal.

Bolaget förpliktar sig bara att inte beordra övertid så att arbetarna är tvungna att ta ledigt på sin ordinarie arbetstid. Övertidsparagraferna måste ändras så, att det är arbetarna själva som avgör om det skall arbetas övertid eller inte. Undantaget är s.k. nödfallsarbeten där liv eller egendom hotas. Förändringarna måste innebära att förberedande och avslutande arbeten räknas som övertid och skall i alla fall bedömas utifrån om det föreligger särskilda skäl. Övertidsparagraferna måste i dagens läge få en restriktiv utformning när arbetslivets villkor blir allt hårdare. Då det gäller närvarotiden på arbetsplatserna är det ytterligare en fråga som är aktuell, nämligen den femte semesterveckan. Särskilt gäller det de arbetare som står i tungt och krävande arbete och i monotona och ensidiga arbeten. För dessa är den avkoppling med vila och rekreation som en semester kan innebära ett andningshål, någonting som man ser fram mot för att klara av arbetet. Det är behövligt att just de grupper som i dag endast har fyra veckors semester med det snaraste får fem veckors semester. Det finns ju en hel del arbetstagare inom stat och kommun och även inom den privata industrin — företrädesvis tjänstemän — som med stigande ålder och ökad lön erhåller en längre semester. Det är därför på sin plats att de som har de sämsta arbetena får en längre semester snarast. 161 Herr talman!

Krav på sex timmars arbetsdag, 30 timmars arbetsvecka för skiftarbetare, fem veckors semester, bättre villkor för de deltidsanställda och restriktiva övertidsregler — det är krav som lönarbetarna ställer mot kapitalets intressen. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 6 och 7.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har vid olika tillfällen i riksdagen tagit upp frågan om hur sociallagar och slutna avtal om sociala förmåner missgynnar och i många fall helt utestänger dem som arbetar på deltid. Det ständigt ökade antalet deltidsarbetande gör att frågorna om den sociala tryggheten för dem har en allt större aktualitet, och ansvariga måste nu lyssna på de krav som ställs och på allvar ta itu med dessa problem. De sociala förmånerna utgör en allt större del som inräknas i den ersättning som utgår för den gjorda arbetsinsatsen. Förmånerna räknas helt enkelt in i löneutrymmet och utgör i dag mer än en fjärdedel av lönekostnaden. Därför är det angeläget att lagstiftningsvägen tillförsäkra de deltidsarbetande samma förmåner som andra anställda. Egentligen borde den sociala tryggheten vara bättre utbyggd för denna grupp, som till största delen består av kvinnor, eftersom deras löneandel sammantaget är lägre. Vpk-motionen 1975:40 behandlar kvalifikationskravet för semesterförmånerna. Kvalifikationskravet på åtta och femton dagar som underlag för semester borde, med den omstrukturering som har skett på arbetsmarknaden, vara moget för en revidering. Utskottet nöjer sig i dag med att som svar på motionen tala om vilka kvalifikationskrav som gäller för semesterförmånerna, men det är ju just vetskapen om de kvalifikationskrav som ställs som är orsak till motionen. Jag skall ge ett enda exempel på hur orättvist det kan drabba vissa grupper. På den allmänna sidan finns det här i landet en stor grupp s.k. vakare, dvs. människor som vakar i hemmet eller på sjukhus. De som vakar inom hemsjukvården har inget fast anställningsförhållande utan anlitas vid behov. För att kunna tillgodogöra sig två semesterdagar per månad måste de i princip vaka fyra nätter i veckan under en fyraveckorsperiod. Fyra nätter om tio timmar, som ett vakpass innebär, utgör 40 timmar på en vecka, vilket i andra sammanhang räknas som ett heltidsjobb. Det är ett omänskligt arbete att vaka så många nätter. Men även om man från arbetssynpunkt skulle klara detta, ser kommuner och landsting noga till att femtondagarsgränsen inte överskrids. Vakarna får då i bästa fall tillgodoräkna sig tolv dagars semester under ett år. Den preliminära överenskommelse som träffades av LO och SAF i 1974 Nr 44 års avtalsrörelse, med rekommendation till medlemsförbunden angående Fredagen den deltidsarbete, innebärande bl.a. att där så är praktiskt möjligt arbetstiden 21 mars 1975 skall bestämmas så att den enskilde blir berättigad till vissa sociala för: == måner, exempelvis semester, nonchaleras helt. Semesteroch vissa Naturligtvis arbetar en utredning också på detta område, 1974 års se — andraarbetstidsfråmesterkommitté, som enligt sina direktiv har att se över semesterför — gor månerna för deltidsoch korttidsanställda. Vänsterpartiet kommunisterna anser att de uppenbara orättvisor som finns i gällande semesterlagstiftning omedelbart borde kunna rensas ut, och därför yrkar jag nu bifall till reservationen 2 av fru Marklund. Den utredning som jag här nämnde har också fått direktiv att utreda förutsättningarna för att, som det heter, vid lämplig tidpunkt förlänga den lagstadgade semestern från fyra till fem veckor. Lämplig tidpunkt — är det någonting som måste utredas? För införande av den femte semesterveckan eller 30 dagar är tidpunkten nu lämplig att fatta beslut. Den femte semesterveckan är också ett jämlikhetskrav, eftersom betydande grupper på vår arbetsmarknad redan har den förmånen. Att de yrkesgrupper som har de tyngsta, tråkigaste och från hälsosynpunkt sämsta jobben också har den kortaste semestern är ytterligare ett skäl varför vi i denna fråga bör besluta om en utjämning. Egentligen borde de grupper jag här nämnt varit de som först fått den längre ledigheten. I vpk:s motion och reservation 1, som jag yrkar bifall till, tas problemet med förslitningen av människor i arbetslivet upp. Där erinras också om att semesterlagen egentligen är en skyddslagstiftning, och därför skall jag här inte gå in på detaljer utan bara konstatera att det finns tillräckligt underlag och tillräckligt starka krav från arbetsplatserna för ett beslut i motionens riktning nu. Men kravet på den femte semesterveckan får inte kopplas samman med cn förkortning av arbetsdagen, vilket ibland sker. Det gäller inte det ena eller det andra, det gäller både-och. Sedan vill jag också ta upp arbetstidsförkortningen med utgångspunkt i kvinnornas syn på frågan. Då vill jag först säga att kvinnorna accepterar ingen annan arbetstidsförkortning än en kortare arbetsdag. Det är starka sociala, familjepolitiska och arbetsmässiga skäl — liksom kravet på jämställdhet i samhällslivet mellan män och kvinnor — som ligger bakom argumentationen. Jag är också helt överens med herr Romanus i hans beskrivning av vad en kortare arbetstid skulle innebära när det gäller att motverka förslitning och utslagning på arbetsmarknaden. På vår kongress, som avslutades i helgen, gick kvinnorna mycket hårt ut med kravet på sex timmars arbetsdag. Det fanns enligt kvinnorna inget utrymme för kompromisser i den frågan. Det är omöjligt för många kvinnor att kombinera rollen som förälder med ett heldagsarbete med kanske tio timmar lång bortovaro från hem och barn. Men lika omöjligt är det för fäder med ett tungt, stressigt åttatimmarsjobb med samma bortovarotid att dela ansvaret för hem och 163 hushållsarbete och medverka i barntillsynen. Det är bara genom en kortare arbetsdag för alla som det problemet kan nöjaktigt lösas. Men först när den kortare arbetsdagen kompletteras med en fungerande samhällelig barntillsyn kan kvinnorna i större utsträckning på lika villkor komma ut på arbetsmarknaden. Herr Romanus anmärkte på denna punkt på skrivningen i vår reservation, där fru Marklund uttalat att en kortare arbetsdag onödiggör en uppsplittring mellan heloch deltidsarbete.

Det skulle bli fråga om deltidsarbete efter behov och inte av tvång. På den punkten tror jag att herr Romanus kan hålla med mig. I debatten om arbetsmarknadsfrågorna sades det från socialdemokratiskt håll i ett inlägg i går att vi har slagit fast rätten till arbete men att den rätten måste gälla alla. Det räcker inte med bara rätten till arbete — det måste också vara ett meningsfullt arbete. Därom är vi överens. Om rätten till arbete skall gälla alla, måste också kvinnorna räknas in. Det måste väl också vara fråga om arbete för kvinnorna på samma villkor som för männen. Men om kvinnorna skall ha samma möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden krävs insatser från samhällets sida, först och främst när det gäller barnomsorgen men också när det gäller boendemiljö och övrig samhällsservice. I utskottets betänkande kan man läsa att det långsiktiga målet för framtida arbetstidsförkortningar är en 30 timmars arbetsvecka, uppnådd genom en förkortning av den dagliga arbetstiden. Vi är helt överens om att det är arbetsdagen som skall bli kortare, men det långsiktiga målet borde konkretiseras genom ett beslut om när målet skall nås. Ett konkret beslut i den frågan skulle göra det internationella kvinnoåret till ett märkesår i arbetarrörelsens historia. Med detta yrkar jag bifall till reservationen 4.
Herr talman! Den formulering jag vände mig mot i den kommunistiska reservationen var: ”En kortare arbetsdag onödiggör en uppsplittring mellan heloch deltidsarbeten —---.” Det kan inte tolkas på annat sätt än att kommunisterna anser, att om de får sex timmars arbetsdag, dvs. 30 timmars arbetsvecka, så behövs inga deltidsarbeten av något slag. Jag bara konstaterar att vi inte tror på det. Vi tror inte att alla människor alltid kommer att finna det mest lämpligt att arbeta 30 timmar. Det kommer även i framtiden att finnas behov av en ännu kortare arbetstid för vissa människor. Jag kan t.ex. tänka mig att två föräldrar båda kan — Nr 44 vilja arbeta 20 timmar i veckan, och då väljer att leva på 40 timmars Fredagen den lön. Men enligt den kommunistiska reservationen skulle det inte vara 21 mars 1975 nödvändigt. Därmed har man såvitt jag förstår anslutit sig till Social= == demokratiska kvinnoförbundets målsättning om sex timmars arbetsdag :Semesteroch vissa för alla, som gör upp med begreppet valfrihet. Jag kan förstå om det = andra arbetstidsfråbegreppet är ännu mindre attraktivt för vänsterpartiet kommunisterna — gor än det är för Socialdemokratiska kvinnoförbundet. För vår del fortsätter vi att hävda behovet av valfrihet, även om man, som vi förordar, förkortar den allmänna arbetstiden. Jag blev förvånad när fru Nordlander sade - som om hon kunde tala med så fullkomlig tvärsäkerhet å kvinnornas vägnar — att kvinnorna inte accepterar någon annan arbetstidsförkortning än en kortare arbetsdag. Det märkliga var ju att hon minuten innan uttalade sig för en arbetstidsförkortning i form av en femte semestervecka. Det är tydligt att fru Nordlander inte inser att båda de sakerna måste tas ut av produktionshöjningen och de samlade resurserna. Det går inte att bara begära mer och mer — man tvingas ändå till slut att avgöra vad som är viktigast.
Herr talman! Egentligen är det hårklyverier när man talar om den onödiga uppsplittring av deltidsarbetet som finns i dag. Det är väl helt klart att behovet av deltid skulle minska om arbetstiden förkortades. Men jag kan vara överens med herr Romanus om att det också i fortsättningen kan finnas ett visst behov av deltid. Det finns t.ex. handikappade och många andra som av olika anledningar kanske inte ens kan arbeta sex timmar. Men den uppsplittring som finns i dag kommer inte att finnas. Frågan om den femte semesterveckan har diskuterats i olika sammanhang. Här har sagts att den utgör så liten del av arbetstidsförkortningen att man inte räknar med den. När det sedan gäller kostnaden för en kortare arbetsdag sade herr Romanus att de kalkyler som man framlagt i detta sammanhang inte skulle hålla. Där är jag också överens med herr Romanus. Jag tror inte att en förkortning av arbetsdagen skulle medföra så stora kostnader som man hävdat i olika sammanhang. Jag tror att det kommer att kosta betydligt mindre än vad man kalkylerat med från olika håll.
Herr talman! Fullständigt utan kostnad går det nog inte att genomföra arbetstidsförkortningen i alla fall. Efter att ha hört fru Nordlanders senaste inlägg om behovet av deltidsarbete i framtiden tycker jag att hon bör avråda alla från att rösta på reservationen 4.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 1 behandlas för arbets 165 tagarna viktiga och väsentliga frågor. De motioner som behandlas är i stort sett s.k. gamla kändisar. Det återfinns också sju reservationer i detta utskottsbetänkande. Jag skall här ta upp de delar av betänkandet som omfattar semesterfrågan och därmed sammanhängande reservationer. Herr Nordberg kommer att uppta de andra delarna av betänkandet och de andra reservationerna till behandling. Reservationerna 1 och 2 behandlar dels semesterns längd, dels semesterlagens kvalifikationsbestämmelser. Jag vill i anslutning till detta påpeka att i enlighet med direktiven till 1974 års semesterkommitté, som skall göra den allmänna översynen av semesterlagen, bör de sakkunniga utreda förutsättningarna för att vid lämplig tidpunkt förlänga semestern från fyra till fem veckor. Det som påpekas i motionen 154 och reservationen 1 är redan under bearbetning och synes således icke böra påkalla någon åtgärd från vare sig utskottets eller riksdagens sida. Det kan också” anföras att de direktiv som utredningarna arbetar efter helt överensstämmer med de krav som framförts från LO och TCO till regeringen. I reservationen 2 tas frågan om semesterlagens kvalifikationskrav upp till behandling. I motionen 40 av herr Hermansson m.fl. framställs önskemål om att semesterlagens krav på att arbetstagare skall ha arbetat åtta dagar för att få semesterrätt omedelbart skall slopas och att semesterersättningen skall utbetalas i förhållande till arbetad tid. De krav som här har framförts är väsentliga och har tidigare behandlats av utskottet vid olika tillfällen. I de tidigare här omnämnda direktiven till semesterkommittén framhålls att gällande ordning under vissa omständigheter kan leda till starkt begränsade semesterförmåner eller inga semesterförmåner alls för vissa grupper på arbetsmarknaden. Föredragande departementschefen anför att det finns problem i semesterhänseende inte blott för korttidsoch deltidsanställda utan även för nyoch återinträdande på arbetsmarknaden samt för arbetstagare som bytt anställning. Det blir därför en viktig uppgift för de sakkunniga att närmare undersöka behovet av och möjligheterna för att förbättra semesterrätten för olika kategorier av arbetstagare, som med gällande regler inte får semesterförmåner som svarar mot vad de enligt rådande allmän uppfattning bör ha. Utredningen bör överväga en årlig minimisemester för i princip alla arbetstagare. Reservanten och fru Nordlander borde beakta det utredningsarbete som här pågår. Med anledning av kommitténs arbete och de direktiv som den arbetar efter har utskottet inte funnit anledning att vidta några åtgärder beträffande motionen 40. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan på denna punkt, vilket innebär avslag på reservationen 2 angående kvalifikationskraven för semester. Det synes helt omotiverat, herr talman, att riksdagen under pågående utredningsarbete skulle ge till känna vad som anförts i reservationerna 1 och 2. I reservationen 3 tar man upp frågan om en längre sammanhängande ledighet. Denna fråga har, som herr Romanus nämnde, varit föremål för behandling otaliga gånger i riksdagen och motionen har varje gång avslagits. Det skall visserligen erkännas att för varje år som motionen = Nr 44 kommit igen har den nyanserats, tvättats och fräschats upp för att kunna Fredagen den möta den nya genomgång som den varje år fått i utskottet. Men något 21 mais 1975 nytt i sak har knappast tillkommit, och det har det inte heller gjort i herr Romanus anförande här i dag. En del frågor som har varit föremål — Semesteroch vissa för antydningar i motionen har lösts. Sålunda har bl.a. frågan om stu — andraarbetstidsfrådieledighet för arbetstagare fått sin lösning. Men själva grundtanken i = gor motionen är kvar, och utskottet har inte funnit anledning att ändra på sina tidigare synpunkter beträffande motionen. Det kan närmast ifrågasättas om inte frågan har behandlats så ofta i riksdagen att motionen är mogen för ett eller kanske flera sabbatsår. Snarare är det så att önskemålet om en längre sammanhängande ledighet, s.k. sabbatsår, ligger långt nere på önskelistan från arbetstagarnas organisationer. Något tillkännagivande till regeringen anser utskottet inte bör ske. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till vad utskottet hemställt under punkterna 1-4.
Herr talman! Herr Johnsson i Blentarp gör det ganska enkelt för sig genom att hänvisa till utredningar. Samtidigt står han emellertid bakom ett utskottsbetänkande som på flera punkter hänvisar till prioriteringar. Jag vill fråga herr Johnsson: Hur vill herr Johnsson att dessa utredningar skall prioritera? Delar herr Johnsson den åsikt som framförs på s. 15 i utskottsbetänkandet, att på grund av beslutet om sänkning av pensionsåldern och andra aktuella reformer finns det inget samhällsekonomiskt utrymme kvar för en arbetstidsförkortning? Det skulle vara intressant att veta när herr Johnsson tror att det kommer att finnas samhällsekonomiskt utrymme för en arbetstidsförkortning och vilka avvägningar som då skall göras. Det måste väl finnas något skäl till att herr Johnsson är villig att utan vidare överlämna hela denna viktiga fråga till utredningar.
Herr talman! Herr Johnsson i Blentarp påpekade att huvudtanken i vårt förslag om längre sammanhängande ledighet inte har förändrats sedan en liknande motion första gången framfördes 1966. Vi anser inte att man skall överge sina ståndpunkter bara för att det tar tid att få gehör-för dem. Vi tycker det är glädjande att vi ändå successivt får genomslag för den liberala synen på behovet av ökad valfrihet. Jag kan t.ex. peka på den ökade möjligheten till valfrihet beträffande tidpunkten när man skall ta ut sin pension och möjligheten att göra det successivt. Där talade vi länge för ganska döva öron, men nu ser den tanken ut att kunna förverkligas. Det är en del av detta problem — möjligheten att tidigare under livet ta ut en längre ledighet och i stället gå kvar längre i arbetet i samband med pensionsåldern. 167 Vi menar att det är dags för en helhetssyn. Jag kanske får citera några ord av Gösta Rehn, som sysslar med att tänka långsiktigt framåt på arbetslivets område.

Men lika väl som vi fått genomslag för vår syn när det gäller den rörliga pensionen, lika övertygad är jag att det också här så småningom kommer att bli ökad förståelse för synpunkten att människor är olika och att man har rätt att ställa det kravet på arbetslivet, att det anpassas till människornas olikheter. Jag kan också påpeka att det inom de fackliga organisationerna har framförts önskemål om att man skulle samla ihop den här önskade femte semesterveckan, för att ta ut en längre sammanhängande ledighet. Det här önskemålet finns alltså på olika håll. Även om det fortfarande är en smula segt att få gehör i socialutskottet, är jag övertygad om att ni i utskottet, herr Johnsson i Blentarp, så småningom kommer att finna att det här är en människovänlig tanke.
Herr talman! Herr Romanus talar om valfrihet, och det väl riktigt att man skall ha en viss valfrihet. Men i mitt inledningsanförande pekade jag på att önskemålet om en längre sammanhängande ledighet ligger långt ned på löntagarnas önskelista, och detta måste vi acceptera. Herr Romanus påpekade att folkpartiet hade rätt att stå fast vid sina synpunkter, såsom man tydligen gjort sedan 1966. Jag skall inte förmena folkpartiet det, men man måste se litet realistiskt på denna fråga och ta hänsyn till att det finns mer angelägna frågor som först måste lösas. Folkpartiet har med förkärlek utnyttjat Rehns synpunkter på denna fråga. Just herr Rehn har agerat i frågan och haft en hel del synpunkter. Jag vill inte förmena honom det. Ni citerar Rehn även i er reservation, där det bl.a. heter ”för att klara kanske också semester”. Detta innebär att detta inte är något klart ställningstagande, utan Rehn har i den delen endast gjort vissa antydningar. Jag tror inte, herr Romanus, att ni bör förstora upp denna fråga. Den har inte för den stora gruppen löntagare den betydelse som ni vill göra gällande, utan detta önskemål står, som jag tidigare sade, långt ner på löntagarnas önskelista. Herr Hagberg i Borlänge ställde en fråga om mitt förtroende för den sittande utredningen. Jag är övertygad om att utredningen kommer att arbeta med största skyndsamhet och även beakta de synpunkter som framförts från löntagarnas sida. Utredningen kommer naturligtvis att göra sina prioriteringar, och det kommer även arbetsmarknadens parter att — Nr 44
Herr talman! Det är riktigt att det finns mera angelägna önskemål =: Semesteroch vissa när det gäller arbetstiden än den längre sammanhängande ledigheten. — andra arbetstidsfrå Dessa önskemål talade jag också för i mitt tidigare inlägg. Men skillnaden — gor är att en större valfrihet när det gäller längre sammanhängande ledighet kan förverkligas utan att det behöver dra några stora kostnader. Om man kopplar ihop denna ledighet med tidpunkten för pensioneringen, är det ju bara fråga om att var och en själv väljer när han vill ta ut ledigheten och när han vill ha sin förvärvsverksamma period. Detta önskemål behöver därför inte konkurrera med andra önskemål. Vi anser att det är ett komplicerat problem hur man skall ordna det som Gösta Rehn kallar för dragningsrätten, dvs. rätten att ta ut ledighet, utan att man därför låser fast människor vid en viss sektor av arbetsmarknaden eller i ett visst arbete. Därför är det anledning att börja fundera i tid, innan det är ett omedelbart önskemål. Nu citerade jag Gösta Rehn i detta sammanhang inte av något slags skadeglädje utan därför att han har haft en viktig internationell utsiktspunkt inom OECD, där han just har sysslat med arbetstidsfrågor och liknande. Jag åberopar honom som ett vittne på att dessa tendenser har framtiden för sig. Att han sedan är socialdemokrat, och skiljer sig fördelaktigt från andra socialdemokrater när det gäller synen på dessa frågor, är en bisak i sammanhanget. Jag tror att orsaken till att vi från liberalt håll har fått föra denna diskussion så länge utan att vinna gehör inom socialdemokratin är just en ideologisk skillnad. Vi värderar högre att individen skall kunna få utlopp för sina personliga önskemål. Det är en viktig skillnad mellan liberal och socialdemokratisk ideologi. Att vi sedan successivt har haft framgång, t.ex. när det gäller den rörliga pensionsåldern, måste bero på att den liberala ideologin i det här fallet passar människorna bättre, även människorna inom socialdemokratin. Men det tar onekligen tid att få er att inse den saken.
Herr talman! Utskottets majoritet gör sig skyldig till ett oerhört lättsinne, i synnerhet dess talesman och hans partikamrater. Herr Johnsson i Blentarp säger att han förlitar sig på att den här utredningen skall göra de prioriteringar som är möjliga. Sedan säger herr Johnsson att det ankommer på arbetsmarknadens parter att göra den här avvägningen. Det betyder ju i realiteten att herr Johnssons partikamrater i samförstånd med LO och SAF skall se till att det finns ett lagom stort utrymme för att genomföra en reform. Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att man från det hållet överlåter detta åt arbetsmarknadens parter. Det betyder: ingen strid. 169 När utskottet i dag, år 1975, skriver att på grund av de investeringar som sker i fråga om rörlig pensionsålder finns det för närvarande inget samhällsekonomiskt utrymme för en arbetstidsreform, ställer jag frågan: Har man ingen målsättning? Och när skall vi få utrymme för en sådan reform? Det måste väl ändå ske på någons bekostnad. Om jag har fattat utskottsmajoriteten rätt och även herr Johnssons i Blentarp partikamrater, ankommer det på LO, SAF och TCO tillsammans att sköta den affären och se till att det blir ett lagom stort utrymme, och då är jag rädd att det kan ta ganska lång tid.

Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge talar om lättsinne. Jag kan hålla med herr Hagberg om lättsinnet, men det ligger på herr Hagbergs sida. Det är väl lättsinnigt att kräva beslut om åtgärder av riksdagen medan frågan är föremål för utredning. Jag tror inte man skall se det på det sättet att man bara helt lättsinnigt kan kasta sig in och besluta om något utan att ha de täckningar som krävs. I fråga om samarbetet med löntagarorganisationerna vill jag understryka att vi i vårt parti alltid haft sådant samarbete. Herr Romanus sade att frågan rör sig i tiden. Men frågan om längre sammanhängande ledighet har rört sig väldigt sakta framåt — bara mycket små bitar sedan 1966, herr Romanus. Beträffande våra synpunkter på frågan tror jag att vi handlar mer realistiskt än vad ni handlar.

Herr talman! Moderata samlingspartiets representanter i utskottet står helt bakom utskottsmajoritetens skrivning i dessa frågor. Jag vill först deklarera det. Det finns ju frågor här som det är viktigt och angeläget att lösa, t.ex. frågan om att man skall få semesterrätt även på några få arbetsdagar i månaden. Den frågan anser jag behöver få sin lösning. Men 1974 års semesterkommitté som bl.a. behandlar frågan beräknas slutföra sitt arbete under innevarande år, och då finns det enligt min mening ingen som helst anledning att från riksdagens sida ta några initiativ förrän vi får se vilka förslag semesterkommittén lägger fram inom den allra närmaste tiden. I detta utskottsbetänkande behandlas också olika förslag angående arbetstiden. Det talas i kommunisternas förslag om att man vill ha 30 timmars arbetsvecka, dvs. sex timmars arbetsdag, införd redan 1980. Jag tycker att det är ett ganska ansvarslöst förslag. Att så snabbt sänka arbetstiden skulle leda till kraftiga prisstegringar och svårigheter för oss att konkurrera med andra länder. Som utskottet har uttalat finns det f.n. inte samhällsekonomiskt utrymme för någon arbetstidsförkortning bl.a. därför att riksdagen nyligen beslutat om en sänkning av pensionsåldern, och det kostar en hel del. man går in för en kraftig sänkning av arbetstiden blir de problemen Nr 44 bara större. Fredagen den Utskottet säger att frågan om en förkortning av arbetstiden liksom 21 mars 1975 spörsmålen om en förlängning av semestern och andra former för uttag IL av en möjlig standardhöjning främst är att se som en fråga om prioritering — Semesteroch vissa mellan olika aktuella behov. I första hand är det arbetstagarnas sak att — andra arbetstidsfrågöra denna avvägning och besluta när man vill aktualisera frågor av = gor detta slag. Jag tycker det är ett helt riktigt uttalande. Vi skall överlämna åt arbetsmarknadens parter att göra prioriteringar. Vi skall inte ställa oss negativa om de vill prioritera sex timmars arbetsdag, men vi får också ta hänsyn till att de måste väga detta mot andra angelägna önskemål. När arbetstagarna gör sin avvägning är det inte självklart att en sänkning av dagarbetstiden prioriteras högst. Många kanske i stället vill lägga större vikt vid sänkning av veckoarbetstiden, andra kanske vill prioritera längre semester. Många gånger, och även i dagens debatt, har sex timmars arbetsdag jämförts med en femte semestervecka. Det är inte riktigt därför att en veckas semester, om man beräknar det på årsarbetstiden, motsvarar en sänkning av dagarbetstiden med tio minuter. Skall man ställa sex timmars arbetsdag mot semesterönskemål, då skall den ställas mot ytterligare tolv veckors semester att läggas till de fyra veckor som vi nu har. Jag är inte övertygad om att de anställda i så fall självklart väljer sex timmars arbetsdag. Många anställda kanske väljer 16 veckors semester hellre än sex timmars arbetsdag. Det finns alltså många skäl för att de här frågorna i första hand skall vara avtalsfrågor. Hur vill man f. ö. klara problemen för egenföretagare och framför allt lantbrukare som inte ens nu har möjlighet att komma ner till åtta timmars arbetsdag, ännu mindre till 40 timmars arbetsvecka? Hur har man tänkt sig att lösa lantbrukarnas problem? Kortare arbetstid ställer också stora krav på tillgång till energi. Det går knappast ihop med kravet på energisparande att samtidigt kräva sex timmars arbetsdag. Vi kommer alldeles säkert att med teknisk utveckling få större utrymme på det här området, men teknisk utveckling förutsätter tillgång till energi, och man kan inte kräva både energisparande, teknisk utveckling och sex timmars arbetsdag på kort sikt. Mot bakgrund av vad jag här sagt är jag inte beredd att delta i ens något uttalande om att vi skall ha sex timmars arbetsdag. Jag tycker att det skall vara en förhandlingsfråga även i fortsättningen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag får gratulera herr Johnsson i Blentarp som talesman för utskottet att han fått hjälp av moderaterna att försvara prioriteringarna. Jag var inte helt nöjd med herr Johnssons agerande på den punkten, 171 men nu har han fått ett stöd som förtydligar det hela. Det var en passus i herr Åkerlinds resonemang som föranledde mig att begära ordet. Han sade att en förkortning av arbetstiden gör att arbetsintensiteten ökar. Men om vi drar konsekvenserna av detta bör vi väl förlänga arbetstiden för att minska arbetsintensiteten. Hur skall den annars kunna minska? Arbetstidsförkortningen skall väl bidra till att minska arbetsintensiteten. Konsekvensen skall väl vara att man anställer fler människor och ger möjlighet för fler att vara med i arbetslivet. Men jag förstår att herr Åkerlind inte vill anställa fler, och då blir hans slutsats att man måste öka arbetsintensiteten. Huvudfrågan är vilka intressen man skall tillgodose. Skall man se till att utslagningarna och arbetsintensiteten kommer att öka även vid en arbetstidsförkortning, såsom nu sker varje år? Man säger att det här gäller att välja, men om arbetarklassens intressen verkligen skall tillfredsställas måste det gå ut över något, och det är kapitalintressena.
Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge frågar om vi i stället skall öka arbetstiden för att minska arbetsintensiteten. Det är så att den tekniska utvecklingen leder till att man får möjligheter att minska arbetsintensiteten, och det är vad som sker på många områden. Men vad herr Hagberg i Borlänge uppnår med sitt förslag om att sänka arbetstiden är att man på kortare tid måste producera kanske lika mycket som förut för att vi inte skall komma på efterkälken, t.ex. gentemot utlandet. Då måste det gå ut över arbetsintensiteten och påverka den övertid som tas ut. Det är här som vi får de allvarligt negativa effekterna.

Herr talman! Som tur är så är det väl inte herr Nordberg som bestämmer vad som är värdigt eller inte att framföras i denna riksdag. Det är faktiskt väljarna som bestämmer det. Jag vill ändock säga att jag är positiv till herr Nordbergs resonemang om övertiden. Jag måste inkassera en stor framgång, för tydligen är herr Nordberg nu ganska överens med mig om att övertidsbestämmelserna är allvarliga och att man bör begränsa övertiden så långt som möjligt. Han tror på ganska bra förslag — efter vad jag förstår — från utredningen om att denna övertid skall begränsas. Men hela arbetstidslagens utformning är, som jag sade i mitt första inlägg, anpassad till de konjunktursvängningar som förekommer, och jag är mycket orolig för att man inte kommer att ta upp den delen av problemet. Därför vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservationen 7. När det gäller skiftarbetarna måste vi väl ändå utgå från att den gruppen blir allt hårdare trängd — och utvecklingen går allt snabbare. Vi har i dagarna haft en orosyttring på arbetsmarknaden — jag tror att det var i Eskilstuna. Tvåskiftsarbetarna var missnöjda med sin situation. Denna oro kommer att fortsätta, och jag tror att man måste ägna speciellt intresse just åt skiftarbetarna i fortsättningen. Deras arbetstid måste förkortas, inte minst därför att det skall ges möjlighet för dem att vara kvar så att de kan arbeta i skift där det är nödvändigt att arbeta i skift. Jag tror att det skulle bli helt omöjligt i framtiden, om den långa arbetstiden skulle vara kvar för skiftarbetarna, att över huvud taget få någon som jobbar där man är tvungen att arbeta i skift. I fråga om sextimmarsdagen säger herr Nordberg att vi är överens i många stycken. Men det är så länge det gäller läpparnas bekännelse som vi är överens. När det gäller att göra någonting, t.ex. att börja med sju timmar, då blir det ingenting. Så länge vi får tala om målsättningar kan vi tydligen vara överens. Dessutom finns det i utskottets och herr Nordbergs plädering ingenting om fördelningsskäl för en arbetstidsförkortning. Det var bara fråga om det utrymme där först kapitalintressena tar sin del. Sedan får arbetarna en liten del av det s.k. utrymmet, och man kan då tänka sig en förkortning av arbetstiden. Herr Nordberg ville inte komma in på någon fördelningshistoria. Men är det inte ändå ett ganska omänskligt samhälle vi lever i, där arbetarnas krav på kortare arbetstid, längre semester och bättre arbetsvillkor är omöjliga att genomföra? Måste inte arbetarna uppleva det här samhället som omänskligt i det hänseendet, och måste inte herr Nordberg då också vara överens med mig om det?
Herr talman! Herr Nordberg är angelägen att betona den stora enighet som råder om målet sex timmars arbetsdag. Jag förstår att han är angelägen att göra det, inte minst med tanke på riksdagsbehandlingen förra året. Då fick ju inte herr Nordberg stöd av hela den socialdemokratiska gruppen för utskottsmajoritetens förslag. Men trots att herr Nordberg betonar enigheten så starkt, värjer han sig energiskt mot tanken att riksdagen skulle ställa sig bakom denna målsättning. Av någon anledning går det tydligen inte för sig att riksdagen uttalar sig för sex timmars arbetsdag. Vi vill ju inte tro att det bara är oviljan att bifalla en motion från folkpartiet som gör att man värjer sig så, utan vi söker efter en annan anledning. Vad kan det vara som gör att riksdagen inte kan ställa sig bakom detta mål som vi har föreslagit? Jag undrar om inte sanningen ligger i att vi vill tilldela riksdagen en något mera aktiv roll än vad socialdemokraterna är beredda att göra. Vi anser inte att riksdagen slaviskt skall följa vad organisationerna säger, även om vi är beredda att tillmäta deras åsikter stor betydelse. Vi menar att riksdagen skall ha en handlingsberedskap, följa utvecklingen och kunna ingripa om den går i icke önskvärd riktning från allmän synpunkt. Detta innebär att vi vill att riksdagen skall ta som sin uppgift att företräda de stora grupper som inte kan slå igenom i de mansdominerade fackliga organisationerna, när det till sist kommer till en avvägning. Det gäller t.ex., som jag nämnde, den stora gruppen av kvinnor som i dag inte kan ta ett arbete därför att det inte finns något på deras ort eller därför att det inte finns deltidsarbete — och heltidsarbete är för betungande —- eller därför att det inte finns barntillsyn. De har ju ingen möjlighet att göra sig hörda genom de fackliga organisationerna, och därför bör det vara riksdagens uppgift att driva på, inte genom lagstiftning men ändå genom att riksdagen antar ett uttalande och förklarar sin vilja att följa utvecklingen och se till att den går i den riktning som är önskvärd från hela samhällets synpunkt. Jag tror att det är den skillnaden mellan oss och utskottsmajoriteten som gör att herr Nordberg, trots att han är så angelägen om att betona enigheten, inte vill vara med om att riksdagen skall ställa sig bakom det här förslaget från folkpartiet.

Herr talman! Frågan gäller ju på vilket sätt vi skall ta ut den framtida förväntade standardökningen, och det framhöll jag i mitt inledningsanförande. När man lyssnar på kommunistrepresentanterna får man ett litet annorlunda intryck — det verkar som om vi skulle kunna gå ut nästan omedelbart och både sänka arbetstiden och få den femte semesterveckan. Men frågan är som sagt helt enkelt: Vilken standardökning kommer vi att få? Det är den standardökningen som sedan skall fördelas. Vi som står bakom reservationen 5 har alltså ansett att riksdagen bör uttala sig om just det långsiktiga målet. Herr Nordberg tog upp frågan om behovet av ett sådant här uttalande och sade att nu har regeringen tillsatt en delegation för arbetstidsfrågorna och det behövs ingen påverkan på regeringen i detta fall. Men, herr Nordberg, jag har den uppfattningen att det var efter förra årets debatt som den här delegationen kom till och att man även skulle pröva frågan om arbetstidsförkortning. Herr Nordberg ville då inte diskutera det. Jag håller med herr Nordberg om att det är det socialdemokratiska kvinnoförbundet som har initierat den här debatten. Men jag är inte riktigt övertygad om att herr Nordberg och det socialdemokratiska kvinnoförbundet är helt eniga när det gäller prioriteringsfrågan.

Herr talman! Jag förstår att herr Nordberg eldar upp sig litet nu, eftersom det har blivit en väsentlig glidning i uppfattningen i år jämfört med i fjol. Förra året avgav vi ett särskilt yttrande till det utskottsbetänkande som då behandlades, och där sade vi att man borde pröva en kortare arbetstid samtidigt som frågan om längre semester utreds. Detta ville herr Nordberg inte diskutera. På den fråga som herr Nordberg ställde förra året svarade jag så som herr Nordberg här återgav, att vi står bakom utskottets betänkande. Och utskottet skrev den gången på s. 17 i sitt betänkande nr 7: ”Enligt utskottets mening bör det liksom hittills ankomma på arbetstagarna att föra fram önskemål i fråga om hur en framtida förkortning av arbetstiden skall ske liksom när det gäller spörsmålen i övrigt om formerna för uttag av standardhöjningar för arbetstagarna.” Sedan sade herr Nordberg att centern går emot LO:s krav på en femte semestervecka. Då vill jag upprepa vad vi har sagt både förra året och i reservationen i år, nämligen att vi vill föra dessa båda krav jämsides. Och om jag inte har uppfattat diskussionen fel, herr Nordberg, så har det socialdemokratiska kvinnoförbundet prioriterat en kortare arbetsdag framför en längre semester. Jag vet inte om jag har uppfattat rätt, i annat fall kan ju herr Nordberg rätta mig. Och då är det litet egendomligt att inte de socialdemokratiska kvinnorna deltar i denna debatt.
Herr talman! Att centerpartiet har anslutit sig till reservationen gör herr Nordberg här till ett alltför stort mysterium. Det är väl helt enkelt så att man i centern gjorde en miss, när man inte reserverade sig förra året. Nu har man upptäckt det. Och det är väl ingen skam att man ändrar sig. Jag tycker tvärtom det är en ändring i rätt riktning. Sedan förklarade herr Nordberg kategoriskt att folkpartiet går emot LO i denna fråga. Nej, så förhåller det sig inte. Det som skiljer oss är att vi inte i förväg vill lova att applådera allt vad de fackliga organisationerna gör och låta allt skeende på detta område bli beroende av vad de fackliga organisationerna - som domineras av manssamhället — säger. Herr Nordberg borde väl sist av alla vara omedveten om vilket manssamhälle som den fackliga rörelsen alltjämt är. Och därför tycker jag att herr Nordberg borde förstå att vi vill att riksdagen skall spela en mera aktiv roll än att bara, som utskottsmajoriteten gör, hålla med om vad de fackliga organisationerna säger. Vi har ju hört resonemanget att om man i stället tar ut en veckas semester i form av kortare arbetstid, så blir det bara 10 minuter om dagen. Det kan sägas om både den femte och den sjätte semesterveckan - ja, också om den sextonde semesterveckan, som herr Åkerlind gjorde i sin omfamning av den socialdemokratiska majoriteten. Det var ju en anslående syn. Det parti som tycker att det är en synd att liera sig med socialdemokraterna för att uppnå praktiska resultat drar sig inte ett ögonblick för att liera sig med socialdemokraterna när det gäller att förhindra praktiska resultat. Det är någonting att notera för framtiden och borde kanske vara något att tänka på för herr Nordberg.

Nr 44 Herr talman! Genom ett målmedvetet och socialt inriktat reformarbete Fredagen den har vi steg för steg kunnat öka den enskildes trygghet och därmed också 21 mars 1975 breddat möjligheterna till ett rikare liv för alla människor i vårt land Genom det fortgående reformarbetet har bl.a. den lagstadgade semestern — Semesteroch vissa fastställts till fyra veckor, och 1974 års semesterkommitté undersöker andra arbetstidsfrånu möjligheterna att införa en femte semestervecka. gor Vårt växande välstånd har också gjort det ekonomiskt möjligt för de allra flesta människor att utnyttja semestern — rätten till semester är numera självklar — till välbehövlig rekreation och avkoppling. Genom olika initiativ och stödåtgärder från samhällets sida planeras det och anläggs runt om i landet fritidsoch rekreationsområden, avsedda att vara åtkomliga för rekreation för alla människor. Emellertid är det känt, bl.a. genom låginkomstutredningen, att en väsentlig grupp människor tillhörande låginkomsttagarna fortfarande av ekonomiska skäl är förhindrade att på ett meningsfullt sätt utnyttja den lagstadgade semestern till välbehövligt miljöombyte etc. Denna grupp upplever på grund av sin låglönesituation i stället semesterveckorna som en period av sysslolöshet i sin invanda vardagsmiljö. För mig och mina medmotionärer framstår detta som en social brist som snarast måste avhjälpas. Eftersom LO har aktualiserat frågan om en förstärkt semesterlön, hyser vi förhoppning om att frågan för de stora löntagargrupperna skall kunna erhålla en godtagbar lösning genom sedvanliga förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. I vår motion nr 776 efterlyser vi i stället en lösning av detta problem för den väsentliga grupp av människor som står utanför träffade kollektivavtal. Till den gruppen hör bl.a. sjukoch förtidspensionärer, ensamstående utan kontinuerlig anställning, personer som deltar i omskolningsverksamhet m.fl. Denna grupp av människor, som genom sin låginkomstsituation i de flesta sammanhang upplever sig distanserade, borde enligt vår mening i stället prioriteras när det gäller möjligheter till miljöombyte och avkoppling.

Socialutskottet har till vår glädje gett motionen en positiv skrivning och delar vår uppfattning om det angelägna i att de anförda problemen får en tillfredsställande lösning. Emellertid avstyrker utskottet motionen med motiveringen att 1974 års semesterkommitté inte är rätt forum för att utreda frågan. Utskottet anser att frågan i stället skall ses som en socialpolitisk reformfråga. Trots utskottets avslagsyrkande uppfattar vi 181 utskottets välvilliga skrivning på så sätt att frågan härigenom förts ett steg närmare en positiv lösning, kanske i form av en ny socialpolitisk reform, varför vi avstår från att framställa något särskilt yrkande.

Herr talman!

Jag vill till herr Romanus säga att jag har talat för den uppfattning vi har. Om den vid det här tillfället råkar överensstämma med den socialdemokratiska uppfattningen kan vi inte rå för det. Just det resonemanget tror jag gäller även herr Romanus i vissa andra frågor. Man kan också fråga sig vilka praktiska resultat det är som herr Romanus talar om. Ger det några praktiska resultat att, som han föreslår, göra ett uttalande från riksdagen? Det är väl knappast troligt. Kommunisternas förslag är ju ett direkt förslag att vi skall besluta om att arbetstiden skall sänkas med ett visst antal timmar per vecka under ett visst antal år. Ett beslut i den riktningen skulle naturligtvis ge praktiska resultat, men det skulle ge oerhört riskfulla resultat. Som jag tidigare har sagt anser jag att det är ett ansvarslöst förslag. Jag talade tidigare om energiförbrukningen, och det är rätt märkligt att de partier som ivrigast har talat om att vi måste spara energi är mest ivriga att tala om att sänka arbetstiden, vilket naturligtvis kommer att leda till större energiförbrukning. Är det praktiska resultat, herr Romanus, eller vad är det fråga om?

Herr talman! Bara några ord till herr Nordberg. Han säger: Sätt inte frågorna om en femte semestervecka och kortare arbetsdag i motsatsställning till varandra! Det stod i vårt särskilda yttrande 1974, det står i reservationen 5, jag sade det i debatten i fjol och jag har sagt det i år att man bör titta på dessa frågor jämsides. Jag noterar att herr Nordberg har kommit fram till samma uppfattning och att vi tydligen inte har delade meningar på den punkten. Vad vi har delade meningar om är huruvida riksdagen skall uttala sig om de långsiktiga målen, om hur vi skall ta ut den standardökning som kan komma oss till del. Det är fråga om kortare arbetstid, längre semester och andra saker. Dessa frågor gäller hela svenska folket, och därför menar vi att det är viktigt att riksdagen och hela folket är med och anger målinriktningen.

Herr talman! Herr Åkerlind säger helt oskyldigt att moderata samlingspartiets uppfattning råkar överensstämma med socialdemokraternas och att det väl inte är något fel. Jag vet inte om herr Nordberg vill skriva under den beskrivningen av herr Åkerlind. Är den socialdemokratiska uppfattningen att man skall gå ända upp till 16 veckors semester innan man vill förkorta arbetsdagen? Att jag tog upp den här aspekten i min tidigare replik beror på att vi har den uppfattningen att det kan vara motiverat att kompromissa med andra partier och inta en gemensam ståndpunkt i praktiska frågor, om man därmed kan uppnå resultat. Men när vi gör det får vi i regel 183 en massa ovett av herr Åkerlind och hans parti — inte minst har vi fått det i år. Då är det intressant att konstatera att moderata samlingspartiet gärna lierar sig med socialdemokraterna om det gäller att säga nej till saker och ting, t.ex. att riksdagen skall uttala sig i den här frågan, eller när det gäller att snabbare öka biståndet till de fattiga folken, att värdesäkra barnbidragen liksom i en rad andra frågor. Herr Nordberg vill inte att riksdagen skall göra några principuttalanden. Jag vet inte vad det är som gör så stor skillnad mellan statsmakterna. Regeringen får gärna göra principuttalanden, och dessa applåderar herr Nordberg och utskottsmajoriteten. Men riksdagen kan, anser herr Nordberg, inte göra sådana uttalanden. Herr Nordberg uppmanar mig att rikta en maning till arbetsgivarna. Jag tror ändå att arbetsgivarna skulle ta större intryck om riksdagen uttalade sig i den här frågan än om bara folkpartiet gör det. Det är en av anledningarna till att vi vill ha ett sådant här uttalande. Det skulle ange den riktning som riksdagen vill att samhällsutvecklingen skall ta. Sedan kan man överlåta åt organisationerna att i förhandlingar eller på annat sätt lösa de praktiska problemen, men ändå följa utvecklingen, ha en handlingsberedskap, om utvecklingen inte går som riksdagen vill. Jag vill påminna om att utskottsmajoriteten själv har sagt om herr Hörbergs motion, att motionärens önskemål om utredning för förberedande av en lagstiftning om arbetstidsförkortning skall tillgodoses. Det är alltså tydligt att man trots allt vill ge de politiska organen en viss roll, även om man fortfarande energiskt värjer sig mot att riksdagen skall göra ett uttalande och ange riktningen. Herr Nordberg talar om att här är så stor enighet. Han har ännu inte kommenterat det faktum att den allra största enigheten ändå finns mellan herr Nordbergs parti och herr Åkerlinds parti. Det är de som står bakom utskottets betänkande.
Herr talman! Herr Nordberg anförde ett exempel som väl inte stämmer riktigt överens med verkligheten. Herr Nordberg säger att det är I miljon offentligt anställda som i dag jobbar 40 miljoner timmar i veckan. En arbetstidsförkortning skulle innebära att man måste nyanställa 350 000 personer. Det är ju så inom den offentliga sektorn att hälften i dag deltidsarbetar, och deltidsarbetar från 2 till 35 timmar i veckan. En arbetstidsförkortning skulle naturligtvis inte innebära behov av nyanställningar motsvarande en fjärdedel av antalet heltidsarbetande. För de deltidsanställda är huvudfrågan anställningstrygghet. De vill få vettiga anställningsförhållanden, som kanske ger dem de sociala förmåner som vpk i många sammanhang har slagits för. Samtidigt skulle man kunna spara en del pengar på de introduktionskostnader som man lägger ner i dag. Det räknas med att alla nyanställningar inom kom munerna kostar mycket pengar. När fluktuationen är så stor som 50 926 inom vissa områden — på grund av de dåliga anställningsförhållandena och bristen på anställningstrygghet — blir det genomgångsstationer, folk söker arbeten som innebär trygghet. Man kan då inte heller förenkla kostnadsfördelningen på det sätt som här gjordes.
Herr talman! Kammaren får skriva denna förlängning av debatten på herr Nordbergs konto, eftersom han har prioriterat innehållet i sina repliker på det sätt som han här gjort. Men herr Nordberg kom ändå fram till kärnfrågan på slutet. Den fråga som jag ställde i inledningen var: När får vi det samhällsekonomiska utrymme som krävs för att genomföra denna reform? Jag har sagt att det har varit ansvarslöst att hänvisa till en utredning och själv inte ha någon mening om när vi får det här samhällsekonomiska utrymmet. Nu säger herr Nordberg: Hur skall vi kunna genomföra den här arbetstidsförkortningen, det betyder ju sådana oerhörda kostnader för kommunerna. Men vad har han själv varit med om här i riksdagen? Han har bidragit till en skatteomläggning som drabbar framför allt kommuner och landsting. Det är ju det som är sakförhållandet här. Det är lätt att säga: Vi måste ha en målsättning om sextimmarsdagen. Å andra sidan medverkar herr Nordberg till en skatteomläggning som omöjliggör denna målsättning, för han får inget över. Min slutsats av detta resonemang är att då får sextimmarsdagen stå på framtiden. Vi måste tala om för arbetarna och för kvinnorna som vill ha arbete att den ståndpunkten intar utskottsmajoriteten. De krav som finns bland kvinnor och lönearbetare i allmänhet om kortare arbetstid och längre semester hänvisar man till prioriteringar. Jag tycker det är ansvarslöst av utskottsmajoriteten att nonchalera de problem som innebär ökad arbetsintensitet, ökat antal utslagna och utestängning av kvinnorna från arbetsmarknaden på grund av dessa prioriteringar. Man måste göra den prioriteringen att kapitalet får betala detta. Men det vill inte herr Nordberg och hans parti vara med om.
Svaret på den fråga som herr Nordberg ställde till mig kan herr Nordberg läsa i reservationen 5, s. 24 i betänkandet.
Herr talman! Herr Romanus upprepar på nytt att moderata samlingspartiet lierar sig med socialdemokraterna. Det är ett förvånande påstående för att komma från herr Romanus som representant för folkpartiet där man har många erfarenheter på det området. Vi har i moderata samlingspartiet tagit ställning i den här frågan, som jag tidigare sade, från vår utgångspunkt och det tänker vi fortsätta att göra även i andra frågor. Om det sedan stämmer överens med det ena eller andra partiets uppfattning är en sak för sig. Jag har inte sagt, herr Romanus, att man skall ha 16 veckors semester innan man kan sänka dagarbetstiden. Jag sade att det här är fråga om avtalsfrågor och frågor om prioritering mellan olika önskemål. Frågar man de anställda om de vill ha 16 veckors semester eller 30 timmars arbetsvecka, vilket i arbetstidshänseende ger ungefär samma arbetstidssänkning, är det inte säkert att de alltid prioriterar 30 timmars arbetsvecka. Det var vad jag sade. När det gäller risken för ökad arbetsintensitet och utslagning, som herr Hagberg i Borlänge ånyo återkommer till, är det just hans förslag som leder till sådant. Och det leder även till skattehöjningar i kommuner och landsting — det skall vi också ta med i bilden.

Herr talman! Att dra ut på en debatt kan också vara ett sätt att få många åhörare i kammaren. Jag vill bara säga till herr Nordberg, som i sitt inledningsanförande höjde socialdemokratiska kvinnorna till skyarna, att jag nu efter hans plädering förstår varför de är så tysta i dag. Det långsiktiga målet har ju försvunnit i fjärran.

Herr talman! Som motionär i det här ärendet vill jag framföra några synpunkter och uppgifter angående de bullerskador i diskotek, på restauranger och i liknande offentliga lokaler som kan befaras uppstå genom den högljudda musik som i regel förekommer i dessa. Jag beklagar att utskottet enhälligt avstyrkt mitt förslag om skärpta bestämmelser på området syftande dels till att skydda de personer som vistas inom dessa lokaler mot eventuella hörselskador, dels till att bestämmelserna verkligen efterföljs av lokalinnehavarna.

Utskottet hänvisar vidare till den 1974 tillsatta utredningen för en allmän översyn av hälsovårdsstadgan, i vars direktiv ingår att behandla dessa spörsmål. Det vore utomordentligt värdefullt om denna utredning allvarligt övervägde en skärpning av gällande bestämmelser. Den ökade information om skadeverkningarna av buller som socialministern tidigare i samband med en fråga från mig om åtgärder mot buller i diskotek m.m. framfört som den viktigaste åtgärden i sammanhanget anser jag inte ha den avsedda effekten. Vi vet att det mest är ungdomar i tonåren som anlitar lokaler med oacceptabelt högljudd musik, och dessa ungdomar torde inte vara mottagliga för en utvidgad information. Alarmerande tidningsuppgifter helt nyligen visar ett skrämmande stort antal hörselskador hos ungdomar. En undersökning omfattande 7 500 elever i klasserna 7 och 9 visade att 750 hade hörselskador av lättare eller svårare art. En ny undersökning av elever i klass 8 antyder mer skrämmande siffror: endast 20 av 200 elever har hittills visat sig ha fullgod hörsel. Undersökningarna är genomförda inom Bodenområdet. Man utesluter inte att anledningen till hörselskadorna kan vara den högljudda musiken i lokaler som dessa ungdomar ofta anlitar. En annan uppgift gäller badmästare i simhallen i Luleå. Enligt tidningsbesked skulle fyra av fem bland dessa lida av hörselskador på grund av buller och oljud. Mot bakgrund av inte minst dessa alarmerande uppgifter om hörselskador bland ungdomar och med kännedom om de mycket stora svårigheterna att reparera skadeverkningarna anser jag det vara upprörande att utskottet — som dessutom också synes dela uppfattningen om risken för hörselskador i diskotek m.m. — ställer sig helt avvisande till skärpta bestämmelser. Vi vet att antalet diskotek och danslokaler av olika slag tenderar att kraftigt öka. Det ökar också riskerna för hörselskador om ingenting görs för att komma till rätta med dessa olägenheter. Självfallet kan dessutom informationen om bullerskador effektiviseras, men det är enligt min mening otillräckligt. Det gäller helt enkelt att genom skärpta föreskrifter beträffande bullernivån i dessa lokaler förebygga i många fall obotliga hörselskador. Herr talman! Jag finner, trots att jag förväntar mig att utredningen om en allmän översyn av hälsovårdsstadgan även kommer att ta upp de spörsmål som jag berört i den av mig väckta motionen 37, skäl att yrka bifall till motionen.

Herr talman! De frågor som berörs i socialutskottets betänkande nr 2 och i motionen 37 och som herr Börjesson i Falköping här har talat om är, vilket framgår av utskottsbetänkandet, under utredning. Samtidigt åvilar det tillsynsmyndigheterna, hälsovårdsnämnderna i kommunerna, yrkesinspektionen och de kommunala tillsyningsmännen, att övervaka att de bestämmelser som vi har i dag verkligen efterföljs. Jag är övertygad om att kommunerna försöker att se till att bestämmelserna efterlevs. Om de inte följer upp de krav som lagen ställer på dem i fråga om tillsynen skulle det vara beklagligt. Motionären misstror tydligen den kommunala tillsynsmyndighetens förmåga att sköta sitt uppdrag och kräver en skärpning av bestämmel serna. Jag tror inte att det behövs någon sådan för dagen, men det får den sittande utredningen bedöma. Mot denna bakgrund, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är inte fråga om misstro, utan det är fråga om att här behöver vidtas åtgärder. När man t.ex. läser i tidningarna att en av tio ungdomar blir hörselskadad av popmusik ifrågasätter man om de bestämmelser som gäller verkligen efterlevs. Det har t.o.m. förekommit att popmusiker har haft hörselskydd, men publiken har sannerligen inte några sådana. Någonting är skevt i det hela, och därför menar jag att myndigheterna verkligen har anledning att skärpa sig. Det är angeläget att våra hälsovårdsnämnder ser till att lagen efterlevs.
Herr talman! Som jag anförde inledningsvis är det den kommunala tillsynsmyndigheten som har att sörja för efterlevnaden av de lagar som finns på detta område. Om man håller sig till det decibeltal som är angivet som högsta nivå, behöver man inte befara de skadeverkningar som herr Börjesson i Falköping här pekar på. Dessutom är ju utredningen i gång, och av den anledningen behöver man inte heller nu vidta någon åtgärd.
Herr talman! Det var väldigt bra att herr Johnsson i Blentarp lade till detta sista, att utredningen är i gång. Det visar att det inte är så väl beställt som herr Johnsson ville göra gällande.

Herr talman! Den fråga vi i dag diskuterar har väckt en oerhörd uppmärksamhet världen runt, naturligtvis först och främst bland människor som är verksamma i kulturarbetet. I Sverige har kanske debatten - som vanligt, skulle jag vara frestad att säga — varit mindre intensiv, men den har dock bl.a. tagits upp flera gånger i riksdagen. Bakgrunden är två resolutioner rörande Israel som UNESCO antog vid sin 18:e generalkonferens förra hösten. Genom upprop och uttalanden i pressen har ett mycket stort antal framstående vetenskapsmän, författare, pedagoger osv. från ett stort antal länder, bl.a. Sverige, fördömt resolutionerna och förklarat att de i avvaktan på dessas återtagande inte kommer att ställa sig till förfogande för någon verksamhet som äger rum inom UNESCO:s ram. Beträffande många av dessa personer kan sägas att meningsyttringen har mer symbolisk karaktär, men totalt sett kan deklarationerna allvarligt hota UNESCO:s verksamhet, framför allt givetvis i olika u-länder. På det politiska planet har i åtskilliga av västvärldens parlament starka krav framkommit på att man under nuvarande förhållanden skall skära ned bidragen till UNESCO:s verksamhet. Så har exempelvis redan skett i Schweiz och Frankrike, som båda minskat sina bidrag till UNESCO med 10 8. Om man betänker att Schweiz alltid strävar efter att föra en försiktig neutral politik och att Frankrike under senare år visat sig mycket lyhört för arabiska stämningar, måste man inse vidden av den internationella irritationen. I Storbritannien och Danmark har motioner av samma innehåll väckts från både socialistiskt och borgerligt håll, men de har ännu inte behandlats i parlamenten. Vida allvarligare är naturligtvis det förhållandet att Förenta staterna redan beslutat att innehålla hela sitt bidrag till UNESCO i avvaktan på ett återkallande av innehållet i de berörda resolutionerna. Förenta staternas totala bidrag uppgår nämligen till 25 96 av hela UNESCO:s budget, dvs. 20 milj. dollar av en total UNESCO-budget på omkring 80 milj. dollar. Låt mig härefter gå in på en kritisk analys av resolutionernas innehåll. Den första och ur politisk synpunkt allvarligaste berör två frågor. Man hävdar att Israel ”ändrat staden Jerusalems historiska karaktär och utseende” och att Israel inte har rätt att företa arkeologiska utgrävningar i staden. Som straff eller sanktion säger resolutionen att de bidrag på omkring 24 000 dollar som Israel på samma sätt som övriga medlemsländer erhåller för genomförandet av vissa uppgifter avseende undervisning, vetenskap och kultur, skall innehållas tills Israel rättat sig efter här nämnda krav. Resolutionen inleds med en hänvisning till några resolutioner som antagits dels i FN:s generalförsamling, dels i FN:s säkerhetsråd. Därefter konstaterar man att flera tidigare generalkonferenser i UNESCO ävensom dess styrelse, antagit resolutioner och beslut av samma innebörd som den nu antagna resolutionen. Man konstaterar också att styrelsen vid sitt senaste sammanträde sade sig ”genom innehållet i generaldirektörens tidigare rapport ha blivit övertygad om att Israel fortfarande icke rättar sig efter berörda resolutioner”. Det sägs även att Israel illegalt ockuperar Jerusalem. Dessa uttalanden är ur flera synpunkter anmärkningsvärda. Resolutionerna och besluten i FN berör endast Jerusalems folkrättsliga ställning och har i sig ingenting med förevarande problem att göra. Vad som här hänt är att Israel strax efter sexdagarskriget 1967 beslöt att östra Jerusalem i administrativt och judiciellt hänseende skulle sammanföras med den västra stadsdelen. Om Israel i UNESCO hävdat att man härigenom definitivt annekterat östra Jerusalem och därför inte var skyldig att underkasta sig några internationellt rättsliga regler beträffande sitt uppträdande i Jerusalem, hade det varit rimligt av UNESCO att hänvisa till dessa FN-resolutioner. Så har emellertid inte skett, utan Israel har accepterat att dess uppträdande och verksamhet i såväl Jerusalem som övriga delar av det ockuperade Jordanien skall regleras av olika inter nationella överenskommelser som berör krigssituationer och ockuperat område. Vad sedan frågan om Jerusalems status och Israels påstådda ”illegala ockupation” av staden angår, bör man hålla i minnet följande fakta. Den delningsplan för Palestina som FN 1947 antog, förutsatte en judisk och en arabisk stat samt en internationalisering av Jerusalem. Detta beslut godtogs av Israel till alla delar, under det att arabstaterna samt Palestinaaraberna vägrade godkänna planen och önskade göra hela Palestina till en arabisk stat. Arabstaterna angrep därefter den nyblivna israeliska staten. Krigslyckan var dem emellertid inte huld. Vad Jerusalem beträffar kom stridslinjen så småningom att gå tvärs genom staden. Denna blev också stilleståndsgräns mellan Israel och arabsidan. Araberna upprättade sedan ingen palestinaarabisk stat. I stället ockuperade och annekterade kung Abdullah, som styrde i det dåvarande Transjordanien, såväl hela den arabiska delen av Palestina som östra Jerusalem. Israel å sin sida behöll västra delen av Jerusalem, som också gjordes till landets huvudstad. Ur strängt folkrättslig synpunkt kan man hävda att Israels rätt till västra Jerusalem inte är självklar men att Jordaniens rätt till östra Jerusalem, sett ur samma synpunkt, är oändligt mycket mera dubiös. Flyttar vi oss sedan fram till sexdagarskriget 1967 kan man konstatera att Jordanien den 5 juni anföll Israel sedan israelerna genom FN:s representant i Jerusalem, den norske generalen Bull, försäkrat Jordanien att de inte kommer att vidta några militära åtgärder mot Jordanien om detta land respekterade freden. Kriget slutade ju med att Israel trängde fram över Jerusalem ända ned till Jordanfloden, vilken blev den nya stilleståndslinjen. Det är därför omöjligt att förstå varför Israels ockupation av östra Jerusalem skulle kunna betecknas som olaglig. Sedan Israel blivit anfallet av Jordanien var det väl naturligt att man gick till motoffensiv. Att denna ledde till en ockupation av Jerusalem var en oundgänglig följd av krigets utgång. Normalt finns det ingen annan väg att upphäva en sådan ockupation än att genom förhandlingar och därefter följande fred gemensamt fastställa villkoren för en framtida fredlig samlevnad, däribland upphörandet av ockupation av f. d. fientligt territorium. Historien kan knappast visa något exempel på att en segrande stat dragit sig tillbaka utan att i samband därmed ha utverkat fred. Man kan sålunda icke här tala om en olaglig ockupation utan endast om en arabisk vägran att genom fredsförhandlingar skapa grundval för att häva ockupationen. Vad sedan de två anmärkningarna mot Israel angår, nämligen att man skulle vara i färd med att förändra staden Jerusalems historiska utseende och att man olagligt företog arkeologiska utgrävningar i staden, kan följande sägas. I enlighet med Haagkonventionen 1954 rörande bevarande av kulturminnesmärken o. d. i händelse av krig tillsattes redan i samband med sexdagarskriget en expert som hade till uppgift att övervaka förhållandena i det ockuperade Jordanien. Det var en holländsk professor Reinink. Han skrev flera rapporter om situationen. Sedermera beslöt UNESCO att ha en egen representant närvarande i det ockuperade Jordanien för att övervaka samma frågor. Det har varit först en italienare och sedan en belgisk professor. Samtliga dessa har i samtliga sina rapporter konstaterat att Israel inte i något avseende sätter Jerusalems historiska karaktär i fara. Denna ståndpunkt har också bekräftats av den just avgångne generaldirektören i UNESCO, fransmannen Maheu, som i en artikel i höstas i Le Monde intygade samma sak till stor irritation för vissa länders representanter under den samtidigt pågående UNESCO-konferensen. Som ett exempel på den märkliga agitation som här pågått kan jag nämna kritiken mot Israel för att genom grävande av tunnlar underminera grunden på vilken de två berömda moskéerna Omarmoskén och Al Aqsamoskén står. I verkligheten — vilket också intygats av berörda experter — byggdes de ifrågavarande tre tunnlarna redan för flera tusen år sedan. Det enda israelerna har gjort är att rensa tunnlarna som bl.a. har använts som septiska tankar och således inte varit särskilt sanitärt acceptabla. Därefter har Israel i samråd med arabiska experter i området murat igen tunnlarna för att förhindra varje inträngande däri av obehöriga. Vad det arkeologiska arbetet över huvud taget beträffar så är det fel att, som ofta skett, åberopa Haagkonventionen 1954 som stöd för kritik. Denna konvention innehåller i realiteten inget förbud mot arkeologiska utgrävningar. Det diskuterades visserligen under förberedelserna för Haagkonventionen, men man kom överens om att det inte var lämpligt att införa sådana bestämmelser. Att konventionen inte innehåller något förbud mot utgrävningar har f. ö. bekräftats av UNESCO:s juridiske expert, en egyptier, som sålunda knappast kan antas vara partiskt inställd till förmån för den israeliska sidan. Inte heller på denna punkt finns det sålunda något fog för anklagelserna. Nu kan man naturligtvis i och för sig sätta i fråga lämpligheten av att israelerna gör utgrävningar i ett område som inte är israeliskt territorium, men vars folkrättsliga karaktär å andra sidan kan diskuteras i enlighet med vad jag nyss sagt. Från saklig synpunkt är naturligtvis det av alla experter omvittnade förhållandet, att dessa utgrävningar på intet sätt skadar Jerusalems historiska karaktär, härvid av central vikt. Dessa utgrävningar är dessutom i väsentliga avseenden en fortsättning på de utgrävningar som under brittisk ledning pågått under många år, framför allt före sexdagarskriget. Ser vi sedan historiskt på frågan om hur man från israelisk synpunkt kan motivera dessa utgrävningar, så bör man komma ihåg att i stilleståndsavtalet med Jordanien 1949 utfäste sig Jordanien att låta judarna ha tillgång till sina heliga platser, bl.a. klagomuren och den judiska kyrkogården på Oljeberget. I realiteten har israelerna under alla dessa år, från 1949 fram till sexdagarskriget 1967, inte haft någon möjlighet att besöka dessa områden, än mindre att bedriva arkeologiska forskningar rörande det egna folkets tidigare historia. Därför är det kanske inte så underligt att man i dagens läge frågar sig: Vad kommer förutsättningarna att bli i framtiden för sådana forskningar? Allt beror ju på Jerusalems statsrättsliga tillhörighet eller åtminstone på innehållet i den fred som man hoppas så småningom skall komma. Man kanske också i detta sammanhang kan tillägga att just vad beträffar den judiska kyrkogården på Oljeberget var det inte nog med att israelerna hindrades att besöka detta område, det vandaliserades dessutom av den jordanska regimen. Den tillät för det första byggandet av ett storhotell, som delvis gick över kyrkogården, och för det andra att jordanska armén hämtade gravstenar från kyrkogården för att använda vid byggandet av latriner för militären. Man kan också notera att samtliga synagogor, som uppgick till åtskilliga tiotal inom det judiska kvarteret i gamla Jerusalem, förstördes under den 20-årsperiod då jordanierna behärskade gamla Jerusalem. Mot dessa vandaliseringar har UNESCO inte framfört några klagomål eller skickat dit några experter. Slutsatsen av denna genomgång blir sålunda att UNESCO-resolutionen 1. åberopar totalt irrelevanta FN-resolutioner, 2. riktar helt obefogade anklagelser mot Israel, 3. saknar stöd i internationella stadgar för att över huvud ta upp dessa frågor samt 4. i strid med både anda och bokstav i UNESCO-konventionen beslutar sanktioner mot Israel. Den andra resolutionen mot Israel skall jag behandla mera kortfattat. Som framgår av utskottets betänkande gick denna ut på att Israel som enda land i hela organisationen förhindrades att tillhöra en viss region. Den libanesiske delegaten förklarade det så: Detta var ett naturligt beslut, ty Israel kom från ingenstans och hörde därför hemma ingenstans. Detta utgör en klar diskriminering mot Israel. Det märkliga är dessutom att en stark majoritet av länderna i regionen, dvs. Europa, önskade ha med Israel i detta samarbete, men att en del länder som står utanför och sålunda inte påverkades av beslutet röstade nej. Att det inte - som påpekas i utskottets betänkande — inom den närmaste tiden planeras några sammanträden i regionen är skäligen ointressant. Det är ju viktiga principfrågor det gäller: Skall en minoritet länder kunna driva fram en klar politisk diskriminering mot en viss stat? Sedan kan man konstatera att även om anklagelserna mot Israel hade varit riktiga — vilket de alltså inte är — har UNESCO ändå inte vare sig enligt sin egen stadga eller enligt Haagkonventionen 1954 rätt att uttala en dom över Israels uppträdande. Ett helt annat förfarande är föreskrivet. Ännu mindre har man självfallet någon rätt att som här skett besluta om sanktioner mot Israel. UNESCO har tillkommit för att vara ett universellt organ för fredligt samarbete på kulturens och bildningens område, inte för att leka politik. UNESCO är inte uppbyggt för det, utan politiska uppgifter har reserverats för moderorganisationen FN. Detta framgår bl.a. av röstningsproceduren. Jerusalemresolutionen antogs med 54 ja-röster mot 21 nej-röster och 25 nedlagda. Man har beträffande FN på senare tid börjat tala om en majoritetsdiktatur. I UNES CO är det värre; där råder en minoritetsdiktatur. Det totala antalet medlemmar är nämligen 135, och resolutionen stöddes sålunda i realiteten inte ens av en tredjedel av organisationens medlemmar. Det är intressant att konstatera att ingen enda av alla de resolutioner som under flera år tagits mot Israel i dessa frågor skulle ha gått igenom i FN. I UNESCO räcker det nämligen med enkel majoritet, medan det för viktigare beslut i FN krävs minimum två tredjedels majoritet av de röstande, och det har arabstaterna aldrig kunnat mobilisera, trots att de alltid varit försäkrade om bl.a. det kommunistiska blockets stöd. Denna skillnad i röstreglerna är helt naturlig. FN skall ta ställning i känsliga politiska frågor och då är det naturligt att kräva att en stark majoritet står bakom ställningstagandena. UNESCO har emellertid förutsatts endast syssla med politiskt icke kontroversiella samarbetsfrågor, varför man ej behövde ha samma krav på majoritet i det begränsade antal fall där röstning över huvud taget kunde komma i fråga. Det är uppenbart att det inte är omsorg om de kulturella värdena som drivit fram dessa resolutioner, utan de har tillkommit av politiska motiv. I dag har man begränsat sig till vissa sanktioner och uteslutning ur en viss del av det kulturella samarbetet. Vi måste dock ha klart för oss att detta av arabländerna endast betraktas som första steget till en uteslutning av Israel ur hela det internationella samarbetet och i sista hand naturligtvis Israels förintande som en självständig stat. Det är lätt att säga att man inte kan votera bort en stat, men den berörde vågar nog inte se så filosofiskt på saken. Men problemet är i realiteten mycket större. Oljeländerna har i dag upptäckt vilka maktoch påtryckningsmöjligheter de för en tid fått i sina händer och har redan börjat utnyttja dem. Detta ger mersmak. Redan har många konferenser i stor utsträckning förhindrats ägna sig åt sina egentliga uppgifter för att i stället lyssna till och i växande omfattning acceptera långtgående politiska krav som legat helt utanför konferensernas syften. Om detta får fortsätta riskerar vi att kraven växer och att det internationella samarbetet, om inte helt bryter samman så i alla fall väsentligt skadas. Det är mot denna bakgrund naturligt att även den svenska opinionen reagerat starkt mot de två resolutionerna och att det även i riksdagen finns en kraftig opinion för att söka rätta till den ohållbara situationen. Därom är man sålunda överens, men frågan är hur man lämpligast skall gå till väga för att uppnå detta syfte. Vi kan till en början med tillfredsställelse konstatera att den svenska delegationen — denna gång — röstade mot de båda resolutionerna i UNES CO. Däremot gör den röstförklaring som i detta sammanhang avgavs ett närmast pinsamt intryck. Skall detta vara vår andes stämma i världen? För det första förklarade man sin anslutning till de två FN-resolutionerna rörande Jerusalems folkrättsliga ställning, vilka som jag tidigare framhållit var helt irrelevanta i frågan och endast medtagits i resolutionen för att ge denna ett sken av politisk tyngd. För det andra sade man sig dela den djupa besvikelse som resolutionsförfattarna hyste över att Israel inte fallit till föga för de ogrundade anklagelserna. Det enda skälet till att man inte stött resolutionen sades slutligen ha varit att man inte gillade punkten om bestraffning av Israel, då man önskade att organisationen skulle verka universellt. Denna förklaring skapar en stor oro för att svenska regeringen och dess ombud inte fattat vad hela striden går ut på eller i varje fall inte är beredd att inta en rakryggad hållning. Vi tre motionärer från de tre demokratiska oppositionspartierna har naturligtvis noterat den förhållandevis starka skrivningen i utrikesutskottets yttrande — i motsats till kulturutskottets — och är övertygade om att det förstnämnda är ett uttryck för den överväldigande opinion som råder i riksdagen. I nuvarande läge är vi dock helt övertygade om att detta inte räcker. Nästa ordinarie generalkonferens äger rum först om två år, och under den tiden kan mycket gå på sned. Med hänsyn till de initiativ som i andra länder tagits för en viss nedskärning av anslagen till UNESCO har vi ansett det naturligt att också för Sveriges del föreslå samma förfarande. Mot detta kan egentligen endast ett skäl — men det är naturligtvis ett viktigt sådant — anföras: Vi uppfyller inte vår förpliktelse. Men flera andra länder har redan ansett att vi här står inför en så allvarlig principfråga när det gäller UNESCO:s framtida verksamhetsmöjligheter att ett sådant drastiskt steg undantagsvis kan och måste accepteras. Man måste hålla i minnet att detta inte är en protest mot att ett beslut gått oss emot i största allmänhet. En sådan situation skulle aldrig föranleda oss — i motsats till vissa stormakter — att minska vårt bidrag. Här gäller det ett olagligt beslut som hotar UNESCO:s hela framtid. Vilken kan då effekten tänkas bli? Vissa arabländer har offentligt låtit förstå att man är beredd att till omkring 16 miljoner dollar ersätta bortfallet från andra länders bidrag. Det är möjligt att så sker, även om det ofta visat sig vara långt från ord till handling i dessa länders utfästelser. Om en sådan utbetalning kommer till stånd, blir UNESCO:s möjligheter, åtminstone vad beträffar den ekonomiska sidan, att genomföra flertalet projekt någorlunda oförändrade vilket självfallet inte utesluter att man kommer att uppnå den politiska effekten av beslutade bidragsnedskärningar. Om emellertid dessa länder icke står fast vid sina uttalanden har UNESCO två vägar att välja på: antingen en viss försening av genomförandet av vissa kulturella projekt och bildningsprojekt, eller ett sammankallande av en ny, extra generalkonferens, vilket tidigare förekommit, för att ta upp frågan om de berörda resolutionerna. Det är f.ö. ingalunda säkert, som utskottsbetänkandet antyder, att detta förfarande skulle gå ut över en del u-länder vare sig dessa nu medverkat i det arabiska spelet eller ej. Som jag tidigare nämnt har redan ett stort antal intellektuella i Västeuropa och Förenta staterna förklarat sig beredda att under nuvarande förhållanden inte ha något samröre med UNESCO, och om inget händer kommer denna rörelse säkert att sprida sig. Detta innebär i sig också ett väsentligt hot mot genomförandet av olika UNESCO-projekt. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen som är fogad till kulturutskottets betänkande nr 5.